Herr talman! När riksdagen nu skall ta ställning till utbildningsutskottets betänkande om det obligatoriska skolväsendet, går det knappast att undvika att erinra om riksdagsbeslutet för knappt ett år sedan om reformeringen av skolans inre arbete, SIA-reformen. På sikt tror jag att det mest betydelsefulla i det riksdagsbeslutet är överflyttningen av beslutsrätt över och ansvar för grundskolan från central till lokal nivå. De lokala skolmyndigheterna, enskilda skolenheter och de som direkt berörs av verksamheten, elever och personal, får därigenom ett mycket stort ansvar för fördelningen av de resurser som står till buds och för hur skolarbetet skall bedrivas och förbättras. SIA-beslutet att decentralisera beslutsrätt och ansvar innebär en kraftig förändring av skolvärlden. Samtidigt vill jag understryka att det är ett vardagligt och successivt reformarbete som SIA-beslutet lagt grunden till snarare än till att den ena eller andra reformdelen införs vid en fastställd tidpunkt och genast blir förverkligad. Inriktningen av reformarbetet framgår av riksdagsbeslutet, men hur detta skall förverkligas och i vilken takt skall avgöras lokalt. Jag hoppas att informationen, personalfortbildningen och debatten skall öka medvetenheten om de ungas situation i skolan och i samhället och om möjliga lösningar av de många problem som där finns. Jag tror att ett brett förberedelsearbete, där många både inom och utom skolan deltar, kan leda till en process av frigörande och medvetet reformarbete ute i skolvardagen. Så kan en förnyelse mogna fram och skolarbetet och skolans arbetsmiljö förbättras. Herr talman! Jag förmodar att förra årets beslut om SIA-reformen har inneburit att anspråken på förändringar inom det obligatoriska skolväsendet under nästkommande budgetår är färre än vanligt. Det är också ett nästan enhälligt betänkande från utbildningsutskottet som nu ligger på riksdagens bord. På en enda punkt har vi skilt oss åt. Det gäller ett yrkande från den socialdemokratiska partimotionen om handikappfrågor. I denna motion ställs två krav som berör det obligatoriska skolväsendet. Det ena gäller behovet att anpassa skolmiljön till handikappade elever. Vi menar att den ökande integreringen av handikappade elever i den vanliga grundskolan måste innebära att man bättre anpassar skollokaler och skolmiljö till de handikappade elevernas behov. Särskilt gäller detta de äldre skolbyggnaderna. Här har utskottet enats om att uttala att den av regeringen aviserade utredningen om lokalbeståndet i allmänhet också bör ta med behovet av anpassningsåtgärder för att förbättra handikappade elevers skolmiljö. Därmed är det socialdemokratiska yrkandet tillfredsställt. Vi kunde däremot inte ena oss i utskottet om vad riksdagen borde uttala beträffande det andra socialdemokratiska motionskravet, som går ut på att specialskolan och särskolan skall anpassas till reformen om skolans inre arbete. Jag tror inte det finns någon större åsiktsskillnad i sakfrågan mellan de borgerliga och oss socialdemokrater. Den borgerliga utskottsmajoriteten låter sig dock nöjas med beskedet från SÖ att vissa experter inom skolöverstyrelsen arbetar med att ”ta fram underlag för överväganden inom SÖ i vad gäller det inre arbetet i specialskolan och särskolan med anledning av reformen om skolans inre arbete”. Vi har från socialdemokratiskt håll en något högre ambitionsnivå än de borgerliga. Vi menar att riksdagen bör uttala att också elever i specialskolan och särskolan skall få del av de förbättringar som sker i det allmänna skolväsendet genom reformen om skolans inre arbete. I första hand finns det anledning att försöka tidsmässigt samordna genomförandet av en ny läroplan för specialskolan med SIA-reformen. För särskolans del kan en viss förskjutning vara befogad, eftersom denna skolforms läroplan översetts så relativt nyligen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den enda reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 16 domineras av vpk-motioner. Inte mindre än åtta motioner från vpk behandlas. Därför blir jag tvingad att argumentera ganska kortfattat för var och en av dem. I motionen 1976/77:103 föreslår vpk att de graderade betygen avskaffas. Betygens negativa effekter är uppenbara och de måste avskaffas om skolan skall kunna fungera socialt. Skolan, menar vi, arbetar i dag efter två oförenliga principer. Skolan har en övergripande målsättning som syftar till att befrämja elevens sociala utveckling och samarbetet mellan eleverna. Det heter i Läroplan för grundskolan och för gymnasiet att skolan skall ge eleverna social fostran och att eleverna ”måste få öva sig leva och verka i gemenskap med andra”. Denna målsättning motarbetas av betygssystemet som bygger på tävlan mellan eleverna där de individuella prestationerna betonas och premieras. I stället för att utgå från varje enskild elevs möjlighet och bedöma dennes egna förutsättningar mäter man varje elevs prestation mot alla andra elevers. Om läroplanens intentioner skall kunna uppfyllas måste de graderade betygen avskaffas. Också därför att samhället påtagit sig skyldigheten att ge alla medborgare ett visst mått av kunskap i den obligatoriska skolan är det fel att gradera och rangordna eleverna. Betygen tar ju bara hänsyn till den stoffmängd som eleverna lyckats inhämta, dvs. sådant som man kan mäta kvantitativt. Däremot säger betygen ingenting om eleverna i övrigt — egenskaper som samarbetsförmåga, solidaritet med kamraterna osv. Initiativkraft och kreativitet kan man heller inte mäta kvantitativt. Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger hävdat att barn från arbetarklassen slås ut i det svenska skolsystemet och den utslagningen börjar redan på lågstadiet för att sedan kulminera i den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. 1 Nyligen presenterade SÖ en undersökning som visar att elevernas betygsnivå har ett starkt samband med elevernas sociala bakgrund. Arbetssättet i skolan, undervisningens innehåll och de prestationer som värderas gynnar elever från överklassen. Enligt skolöverstyrelsens undersökning påverkar barnens hemmiljö betygen och föräldrarnas utbildningsbakgrund styr till stor del i vilken utsträckning eleverna får gå vidare till gymnasieskolan. Betygssystemet kan givetvis inte ses isolerat från hur skolsystemet i stort fungerar. För att förhindra att barn som kommer från socialt och ekonomiskt eftersatta hemmiljöer slås ut ur det svenska skolsystemet måste naturligtvis andra åtgärder vidtas. Det räcker inte bara med att avskaffa betygen. Bl. a. måste resurser ställas till förfogande för en ökad lärartäthet och för en intensifierad kontakt mellan hem och skola. I motionen 1976/77:492 föreslås att reservvikariesystemet skall införas på gymnasieskolan. Förra året motionerade vänsterpartiet kommunisterna om att reservvikarier skulle finnas på både grundskola och gymnasieskola. Vpk-motionens krav har tillgodosetts till hälften; i budgetpropositionen föreslås nämligen att reservvikarier skall finnas på grundskolan. Det är en förbättring att eleverna slipper att ständigt möta nya ansikten vid den ordinarie lärarens frånvaro. Det ger också bättre anställningstrygghet för de lärare som är hänvisade till korttidsvikariat på detta sätt, och det blir mindre bekymmer för skolledningen att ofta under tidiga morgontimmar ragga vikarier. Men budgetpropositionen har två allvarliga brister. Först och främst är det en allvarlig brist att underlaget för dessa tjänster bara skall tas från grundskolan. Också gymnasieskolan borde ingå i underlaget, eftersom behovet av reservvikarier självfallet också finns där. Visserligen är det en viss olikhet i ämnes och läraruppsättningen mellan å ena sidan grundskolan och å andra sidan gymnasieskolan. Men det borde vara möjligt att ta sikte på det som är gemensamt i fråga om ämnes och läraruppsättning och på det sättet räkna samman underlag från de olika skolformerna för inrättande av tjänster som lärarvikarier. Den andra allvarliga bristen i regeringsförslaget, herr talman, är att bara 3 96 av undervisningen enligt grundskolans läroplan skall ligga till grund för beräkning av dessa tjänster. Det är alldeles för lågt räknat. Bl. a. har skolöverstyrelsen bedömt behovet av korttidsvikarier till 5 96 av den totala tjänstgöringsvolymen. Med hänsyn till att behovet av ledighet för facklig verksamhet har ökat och kommer att öka borde man räkna efter 6 96. Det blir alltså för det första bara grundskolans elever som får fasta reservvikarier och inte gymnasieskolans elever, och för det andra skulle det behövas många fler fasta vikarier, eftersom regeringen bara räknat på hälften av behovet — på 3 96 mot det faktiska behovet på 6 96. För att man till fullo skall kunna få ut de positiva effekterna av ett reservvikariesystem blir det nödvändigt att tillgodose vpk-motionens krav. Vänsterpartiet kommunisterna tar i motionen 1976/77:197 upp frågan om statsbidrag till den kommunala musikskolan. Den kommunala musikskolans utbyggnad tog fart under 1950-talet, och nu är antalet elever uppe i en kvarts miljon. Kostnaderna för denna verksamhet uppgick år 1975 till ungefär 190 milj.kr. Kommunerna betalar själva hela denna kostnad utan statliga bidrag. Musikskolan är avhängig av resp. kommuns ekonomiska möjligheter att finansiera denna verksamhet, och därför har musikskolan på olika ställen olika profil och omfattning. På grund av bristande ekonomiska förutsättningar saknas i dag möjligheter att ta emot alla sökande. Som exempel kan jag nämna att Västerortsdistriktet i Stockholmsområdet i höstas hade en kö på 800 elever mot 250 stycken förra året. Musikskolan har en väldigt stor betydelse för alla barn, men framför allt för de barn vars föräldrar saknar ekonomiska möjligheter att betala dyrbara privatlektioner i musik. Den kommunala musikundervisningen kan öppna vägen för att ge alla elever samma möjlighet att lära sig spela och få kunskap om musik. Eftersom musikskolan fyller en så viktig funktion, borde kommunerna vara berättigade till statsbidrag för den verksamheten. Frågan om finansieringen av musikskolan har många gånger tidigare behandlats av riksdagen. Två år i rad har riksdagen gett regeringen till känna vad utskottet anfört om finansieringen, men ännu har ingen åtgärd vidtagits som förbättrar kommunernas möjlighet att ge eleverna undervisning i musik. Utskottet skriver i år att frågan bör vänta till dess propositionen beträffande det nya statsbidragssystemet kommer. Men det vore i allra högsta grad olyckligt, om — som det är tänkt — den kommunala musikundervisningens finansiering blir avhängig av den s.k. förstärkningsresursen. Den i och för sig helt otillräckliga förstärkningsresursen är avsedd att räcka till ett otal aktiviteter inom den kommande SIA-skolan. Därför är det angeläget, herr talman, att ett speciellt statligt anslag utgår till den kommunala musikskolans finansiering. Det finns en folkgrupp i vårt land som är utsatt för en ständig diskriminering i olika sammanhang. Jag tänker på den zigenska folkgruppen. Zigenarna är fortfarande som grupp utestängda från normalt deltagande i samhällslivet. Det gäller bl.a. på utbildningens område. Många zigenare är fortfarande analfabeter. Det gäller framför allt de vuxna generationerna. Och är de inte analfabeter, så har de nästan utan undantag en mycket dålig skolunderbyggnad. Zigenare har numera möjlighet att få en grundläggande undervisning, men den är tidsbegränsad och enligt vårt sätt att se helt otillräcklig. Zigenarna måste få en skolunderbyggnad som är jämförbar med den som övriga invånare i Sverige får. Därför hemställer vänsterpartiet kommunisterna om förslag från regeringen som skall syfta till att förbättra zigenarnas utbildningsmöjligheter. Det behandlas en motion till i det här betänkandet som är värd att omnämna, och det är centerpartimotionen av herrar Pettersson i Örebro och Bengtsson i Göteborg. I den motionen krävs statsbidrag för kuratorsoch psykologtjänster i skolan. Det är ett helt riktigt krav, och vänsterpartiet kommunisterna har många gånger krävt detsamma. Vpk-gruppen kommer att rösta för den här motionen, om nu någon av de centerpartistiska riksdagsledamöterna vågar yrka bifall till den. I motionen 1976/77:1173 tar vänsterpartiet kommunisterna upp de politiska ungdomsorganisationernas möjligheter att medverka i skolorna. Vi anser det väsentligt att ungdomsförbunden har möjlighet att delta inom den reguljära undervisningen på skoltid. Detta har också diskuterats i samråd med skolöverstyrelsen, vilket finns dokumenterat i Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31. Men förutsättningen för att ungdomsförbunden skall komma in på skolorna är att de får en rimlig ekonomisk ersättning. En lektion är ju inte bara 40 minuter, utan här måste man få räkna in restider och förberedelser. Ungdomsförbundens medlemmar har självfallet arbeten att sköta på dagtid, och då måste de få betalt för förlorad arbetsförtjänst. Utskottet har en lång motivering för att avstyrka vpk:s motion — ja, faktiskt ovanligt lång för att gälla en vpk-motion. Men längden på svaret gör inte det hela bättre. Man hänvisar till anslagsposten Bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner, som uppgår till 25 miljoner. Dels är det bidraget på tok för snålt tilltaget, dels finns ingen garanti för att kommunerna använder det till vad det är avsett för. Sedan hänvisar utskottet till de 68 milj.kr. som är till för ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Det är alltså det s.k. aktivitetsstödet, som brukar innebära 10 kr. per aktivitet. Skall det vara ett verkligt alternativ för att ordna ekonomiskt stöd till alla de ungdomar som är villiga att hjälpa till med samhällsdebatten? Svaret på den frågan måste givetvis bli nej. Utskottet har tydligen inte förstått vad det handlar om i motionen, utan hänvisar till vissa anslagsposter som inte har med de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolans samhällsinformation att göra. Vi kräver från vänsterpartiet kommunisternas sida ett enhetligt system rörande den ekonomiska ersättningen till de politiska ungdomsförbunden. När det gäller vpk-motionen om förstärkning av antalet förskolekonsulenter för handikappade har jag svårt att förstå varför utskottet yrkar avslag på denna motion. Det handlar ju inte om några jättesummor när vi kräver att det skall inrättas fem tjänster i stället för — enligt utskottets förslag - två tjänster. De sju tjänster som finns i dag är oerhört belastade, och konsulenterna kan bara besöka barnen en gång om året. Skolöverstyrelsen vill att barnen skall få besök en gång per månad, och för att det skall vara realiserbart krävs att antalet tjänster utökas till 21 under en treårsperiod. Detta ligger helt i linje med vpk-motionen. Vi kräver också att riksdagen hos regeringen begär förslag om organisationsform och lämplig huvudman för förskolekonsulentorganisationen med målsättning att all barnrehabilitering skall bilda en organisk enhet. Det får inte vara så att de här frågorna ligger hos olika myndigheter, så att väsentliga frågor för de handikappade bollas mellan olika myndigheter och ingen tar på sig ansvaret. I fråga om de synskadades studiesituation måste målet vara att så långt möjligt integrera de synskadade i den vanliga skolan. Därför kräver vänsterpartiet kommunisterna en försöksverksamhet på lågstadiet som sedan skall följas upp med en utvärdering. Vi har ingen erfarenhet på det här området. I Danmark har man en betydligt bättre modell för stöd åt synskadade integrerade elever än i Sverige. Det är därför som vi ställt de krav som finns i motionen. Vänsterpartiet kommunisterna har varit de mest konsekventa anhängarna av att invandrarbarnen skall få undervisning på sitt hemspråk. Vi hade för några veckor sedan en motion som behandlade hemspråksundervisningen i stort. Den avslogs naturligtvis, som nästan alla andra vpkmotioner. Motion 1976/77:200 tar upp hemspråksundervisningen som stödundervisning. Den nuvarande stödundervisningen sker i regel på svenska, och det måste betraktas som otillräckligt. Det finns mycket som tyder på att invandrarbarnens självkänsla skulle förbättras om man införde undervisning på hemspråket. Det skulle också underlätta ett utvecklat samband mellan skolan och invandrarföräldrarna, och det är inte minst viktigt.

Herr talman! Utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen, tog i sitt huvudbetänkande upp begreppet anpassad studiegång. Därmed menade man ett åtgärdsprogram för enskild elev genom vilket ändringar kan vidtas inom timplanen för årskursen. Detta kan innebära såväl omfördelning av tid mellan ämnen som införande eller uteslutning av ämnen och ämnesmoment. Det kan också medföra att hela eller delar av inlärningen kan förläggas utanför de ordinarie skollokalerna. Enligt utredningen skall förfaringssättet kunna komma i fråga inom grundskolans alla årskurser men torde huvudsakligen gälla elever på högstadiet. Strävan bör vara att tillförsäkra eleven bästa möjliga inlärningsbetingelser, och högsta prioritet skall ges basfärdigheterna och andra funktioner som eleven kommer att vara beroende av efter fullgjord skolplikt. Utredningen betonar att beslutet om anpassad studiegång skall fattas inom den lokala skolenheten och i samråd med andra berörda myndigheter för att därmed åstadkomma samordning av samhällets resurser. Sammanfattningsvis är utredningen alltså helt enig om för det andra att den skall kunna tillämpas inom grundskolans samtliga årskurser och för det tredje att beslutet skall fattas lokalt. Samtliga remissorgan som berört frågan om anpassad studiegång har uttalat sig positivt om densamma. I propositionen 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m. ställde sig dåvarande föredragande statsråd helt bakom utredningens och remissinstansernas intentioner och synpunkter. Någon avvikande uppfattning beträffande beslutsförfarandet och omfattningen av den anpassade studiegången anfördes definitivt inte. Utbildningsutskottet ställde sig i sitt betänkande 1975/76:30 enhälligt bakom systemet med anpassad studiegång. Även utskottet ansåg alltså att den ej skulle begränsas till någon årskurs och att beslut skulle fattas lokalt. Riksdagen slutligen beslutade i enlighet med utskottets hemställan. Samtliga som haft med den här frågans handläggning att göra har alltså deklarerat en helt samstämmig uppfattning. inte råder några delade meningar. En betydande skillnad finns dock beträffande tillämpningen — den jämkade studiegången är begränsad till årskurs 9, vilket snart sagt alla som har med det praktiska skolarbetet att göra anser vara betänkligt. Det är ju verkligen inte enbart i årskurs 9 som det föreligger behov av särskilda åtgärder när det gäller den enskilde eleven. Fru Rydle och jag har i motionen 1163 framhållit detta och föreslagit att deh jämkade studiegången också skall få tillämpas i övriga årskurser på högstadiet. Mot bakgrund av den totala samstämmighet som råder beträffande den anpassade studiegången föreställde vi oss att vår framställning skulle kunna få ett positivt bemötande i utbildningsutskottet, så mycket mer som vi ej har begärt ytterligare statsmedel utan har avsett att verksamheten skall få bedrivas inom av regeringen föreslagen anslagsram. Men nej då! Utskottets enhälliga uppfattning om åtgärder av den här karaktären är tidsinställd att börja gälla fr.o.m. läsåret 1978/79 såväl vad gäller tillämpningen i skilda årskurser som beträffande beslutsfattandet. Enligt min uppfattning går det inte att åberopa ett enda rimligt skäl för att åtgärder om vilkas värde alla är totalt ense inte skall få tilllämpas redan tidigare, i all synnerhet som uppenbara behov föreligger. Utskottet anser det vara tillräckligt med en anordning som innebär att skolstyrelse som önskar modifiera timplanen i bl.a. årskurs 7 och 8 kommande läsår kan ansöka härom hos regeringen i en till skolöverstyrelsen inlämnad skrivelse. Varför denna byråkrati och detta krångel, när man har en helt annan uppfattning om tillvägagångssättet fr.o.m. ett läsår senare? Åtgärder av den karaktär det här är fråga om måste ju kunna sättas in snabbt för att få effekt. Var och en borde kunna inse att med den handläggning som utskottet förordar kommer inga snabba åtgärder till stånd. ; Herr talman! All konsekvens — mot bakgrund av riksdagens entydiga ställningstagande till den anpassade studiegången i SIA-skolan — talar för att riksdagen bifaller den hemställan som fru Rydle och jag gjort i vår motion. Ett enhälligt utbildningsutskott har emellertid tyckt något helt annat, och självfallet är jag fullt medveten om vad detta i realiteten innebär, när kammaren strax skall fatta beslut. Eftersom jag anser att vi har allt att vinna på att sätta in förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt, dristar jag mig likväl att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag är litet överraskad över herr Nyhages inlägg och framför allt över fru Rydles instämmande i det, eftersom fru Rydle har varit med om att skriva under utskottets betänkande, där den här motionen avstyrks. Det är ett enhälligt utskott, inkluderande en av motionärerna, som avgett betänkandet, och därför är jag överraskad över det som hände allra senast nu under debatten. Om vi kunde se ut över den svenska skolan just nu skulle vi se över en miljon ungdomar i grundskolan, arbetande i klassrum och andra av skolans lokaler. Vi skulle uppleva en kvarts miljon ungdomar i gymnasieskolan, i viss mån uppblandade med en del äldre studerande, och vi skulle uppleva den stora kåren av 80 000 lärare som gör sin utomordentligt viktiga insats i det svenska samhället. Det är den största arbetsplatsen i landet vi då skulle blicka ut över. Det är en arbetsplats som berör praktiskt taget varje familj, och det är självklart att vi alla som bär ansvaret för utvecklingen av det svenska samhället med stort intresse då följer vad som händer ute i skolan. Det är också ytterst glädjande att det pågår en debatt ute i samhället om skolan, en debatt som ibland har övertoner åt olika håll, men en debatt som är betydelsefull för den fortsatta reformeringen och förbättringen av skolan. Det är också mycket viktigt att kunna säga att vi här i riksdagen i regel är tämligen eniga när det gäller skolan. De betänkanden vi skall behandla i dag — de gäller dels grundskolan, dels gymnasieskolan — är i allt väsentligt uttryck för en bred samling i den svenska riksdagen bakom skolpolitiken. Vi är naturligtvis alla medvetna om att det finns många problem som ärolösta. Det är vår ambition att hitta vägar att lösa dem. Vi är naturligtvis också medvetna om — det är ett övergripande svar till fru Lantz när det gäller hennes många punkter — att det råder brist på resurser. Vi skulle gärna vilja anvisa mera pengar om det fanns mera pengar tillgängliga. Det är självfallet så att många av kommunerna har det besvärligt nu och skulle behöva större statsbidrag. Det är till sist en fråga om avvägningar i budgetarbetet. Det är ganska litet som skiljer regeringssidan från den socialdemokratiska oppositionen när det gäller medelsanvisningarna i dessa bägge betänkanden. Jag skall, herr talman, avstå från ytterligare övergripande synpunkter, eftersom utskottsbetänkandet i huvudsak är enhälligt, och bara i största korthet ta upp de punkter där fru Lantz ställt yrkanden. De graderade betygen har fru Lantz talat om i dag och många gånger tidigare. Den som läser utskottsbetänkandet finner att utskottet inte går in i någon diskussion i betygsfrågan. Vi avstår från det därför att vi vet att det är ett avsnitt inom skolan där det råder delade meningar —- ideologiska motsättningar — mellan olika samhällsgrupper i Sverige. Vi kommer att få den debatten vad det lider. När betygsutredningens betänkande så småningom leder till förslag får vi ta den ideologiska diskussionen om betygsväsendet i skolan. Vi har i utbildningsutskottet tyckt att det är onödigt att riva upp den debatten nu. Därför står vi i det här betänkandet helt neutrala i betygsfrågan.

Mitt svar till fru Lantz och vpk är att frågan om relationen mellan grundskolan och gymnasieskolan när det gäller vikarier och frågan om hur många de skall vara, på vilken procentuell grund antalet skall vila, håller på att ses över. En arbetsgrupp vid skolöverstyrelsen skall göra denna avvägning och återkomma. Vi startar systemet nu även om det är otillräckligt; det får då byggas ut i takt med att resurserna ökar. Det gäller självfallet också den kommunala musikskolan. Jag vill gärna understryka att det är angeläget att resursfrågan när det gäller den kommunala musikskolan kan få sin lösning. Den kommunala musikskolan upplever väl alla vi som har följt den ute i landet som utomordentligt betydelsefull. Den fina aktivitet som många ungdomar kommer i kontakt med i den kommunala musikverksamheten är ett viktigt inslag i det svenska kulturlivet. Men det är en dyr utbildning, troligen dyrare än vad fru Lantz sade. Jag skulle vilja runda av det till ungefär 200 miljoner. Vi får nu så småningom se hur relationerna mellan staten och kommunerna blir på skolans område. Det pågår ett omfattande utredningsarbete i det avseendet.

Det är inte på det sättet att det svenska samhället lämnar den zigenska folkgruppen åt sig själv när det gäller dess utbildning. Samhället gör en rad olika insatser — dem har utskottet också räknat upp - inom den kommunala vuxenutbildningen, inom arbetsmarknadsutbildningen och inom specialkurserna för invandrare i gymnasieskolan. Där finns goda möjligheter för den zigenska befolkningen att få utbildning. De politiska ungdomsförbundens verksamhet i skolan är utomordentligt betydelsefull, och utskottet stryker under det. Vi tror att det är angeläget att stimulera ungdomsorganisationerna att i än högre grad komma in med information och kontaktverksamhet inom skolan. Jag håller med fru Lantz om att de 25 milj.kr. som vi bl.a. hänvisar till inte räcker. Jag vill från den här talarstolen uttrycka den förhoppningen att vi får möjligheter att ge ökade resurser till de politiska ungdomsförbunden för deras insatser inom skolan. Till sist yrkandet om ett större antal förskolekonsulenter. Det blir nu en ökning med två. Vi kan diskutera om vi har råd med fler. Utskottet har funnit att det inte finns budgetmässiga förutsättningar nu för att öka antalet utan har skrivit i betänkandet att vi förutsätter att det blir en ytterligare utbyggnad så småningom. Herr talman! Med vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt på samtliga punkter utom punkten 3 moment 8, där jag instämmer i yrkandet om bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Herr Alemyr låter påskina att det råder enighet i utbildningsfrågorna. Jag påstår att det inte är så. Det råder ingen enighet om betygen, det råder ingen enighet om resursfördelningen i skolan, och det finns mycket mer som vi inte är eniga om. För att börja med betygen vill jag påpeka att vpk som enda riksdagsparti har tagit ställning mot dessa och stött eleverna i den verksamhet som utanför detta hus pågår för att få bort dem. Om jag inte tar fel har också den socialdemokratiska partikongressen uttalat sig för att betygen skall bort. Det är i denna fråga som det var med läromedelsfrågan förra veckan: partikongressen fattade ett beslut och riksdagsgruppen ett annat. Det är märkligt. Vi vet att de graderade betygen har uppenbara negativa konsekvenser. De leder till konkurrens i stället för samarbete, och de leder till hets. SIA-propositionen förordade ju en betygsfri grundskola och en minskning av betygens roll i gymnasieskolan. Vad som nu händer i detta betänkande är att socialdemokraterna viker från den uppfattningen och i stället lierar sig med de borgerliga i den här frågan. Herr Alemyr säger att ”vi går inte in i betygsdebatten men vi avstår från att ta ställning”. Hur kan man avstå från att ta ställning i en så viktig fråga som betygsfrågan? Jag tror inte att man kan stå neutral i den frågan, och jag finner det anmärkningsvärt att man från socialdemokratiskt håll inte tar ställning. Vi vet att propositionen när den kommer förmodligen får ett sämre innehåll än det förslag som betygsutredningen har presenterat. Vi vet vilken inställning åtminstone den ena av utbildningsministrarna, fru Mogård, har i denna fråga. Vi vet också att det finns reservationer från centerparti och folkpartirepresentanterna i utredningen. Man kan alltså vänta sig en försämring i propositionen i förhållande till vad utredningen har föreslagit. Herr Alemyr säger att musikskolan driver en viktig verksamhet men att den är orimligt dyr. Just därför att den är så viktig för eleverna och därför att den är så dyr borde kommunerna få ekonomiskt bidrag för att bedriva denna verksamhet. Man hänvisar till att ett statsbidragsförslag till grundskolan kommer till hösten. Men vi menar att musikskolan måste få ett särskilt ekonomiskt stöd. Man kan förmoda att många aktiviteter skall täckas inom ramen för dessa resurser, och vi är inom vpk rädda för att musikskolan kommer bort. Den är en värdefull verksamhet, och därför borde den få statligt stöd. Den borde inte behöva vara beroende av enskilda kommuners ekonomi. När det gäller de politiska ungdomsorganisationernas ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet i skolan håller herr Alemyr med om att bidraget på 25 milj.kr. är alldeles för litet. Vore det då inte naturligt att man stödde vpk:s motion i denna fråga? På väldigt många punkter är herr Alemyr överens med oss om de krav som vi för fram i vår motion, och jag tycker att det då borde vara naturligt att han stöder dessa krav. Även om den zigenska folkgruppens utbildningsmöjligheter kan synas vara goda, är ändå den utbildning som erbjuds denna folkgrupp alldeles för kort. Jag tror att man när det gäller denna folkgrupp måste inrikta sig på en mer specialsydd utbildning. Framför allt bör utbildningen vara yrkesinriktad och leda till att de som genomgår den kan få ett arbete. Utbildningen skall också vara sådan att denna folkgrupp kommer i nivå med den övriga befolkningen. Denna grupp är tyvärr sämre ställd än övriga invandrargrupper. Därför måste man på alla sätt och vis — bl.a. genom att tillgodose de krav som vpk för fram — stötta denna folkgrupp.
Herr talman! Jag förstod redan när jag höll mitt anförande att fru Lantz inte avsåg att lyssna på mig och att hon inte skulle ta någon hänsyn till de argument jag förde fram. Därför skall jag inte upprepa argumenten en gång till — det är ganska onödigt. Jag skall nu bara ta upp två saker. När det gäller betygen har ingen sida övergivit sin ideologi eller sina partikongressers beslut. Det som nu sker är att vi säger att vi på vanligt sätt måste avvakta betygsutredningen och de förslag som kommer att läggas fram därefter. Sedan kan det bli strid om betygen och försöken att finna en lösning. De ideologiska uttalanden som våra kongresser gjort — alla partiers kongresser har väl antagit sådana uttalanden — är därmed icke övergivna. När det gäller skolkostnaderna gör fru Lantz det vanliga vpk-misstaget — hon sätter inte in skolkostnaderna i det stora samhällsekonomiska sammanhanget. Det är i och för sig lätt att säga — och man kan vinna popularitet på det — att vi skall lägga på några miljoner här och några miljoner där. Men man måste ta övergripande hänsyn, och det får vi göra också på skolområdet. Kommunernas kostnader för skolan är mycket höga. I själva verket går en tredjedel av den primärkommunala skatten till skolan. Det är mer än vad människor i allmänhet tror. Frågan om hur stora kommunernas skolkostnader i framtiden skall vara ses f.n. över i flera olika sammanhang. Frågan om kostnaden för musikskolan får inte ses isolerad, utan den måste betraktas i ett större, övergripande sammanhang. Jag har flera gånger tidigare här i kammaren hänvisat till SSK-utredningen, och jag hänvisar nu även till det förslag om statsbidrag till grundskolan som kommer i höst. När det förslaget föreligger får vi mer i detalj ta ställning till hur bl.a. den kommunala musikskolan skall finansieras.
Herr talman! Herr Alemyr säger att man skall avvakta i betygsfrågan. Men vad skulle man vinna med det? Det är just nu man borde ta ställning till betygen, eftersom det är nu som debatten pågår i alla elevorgani sationer. Man borde därför kunna ställa kravet att vi nu skall ta ställning. Framför allt bör socialdemokraterna ta ställning i denna fråga, eftersom de tidigare haft åtminstone en något så när rak linje i denna debatt. är alltså just nu man borde ta ställning och inte vänta. Om herr Alemyr är överens med oss om betygens negativa konsekvenser, borde han i dag kunna ta ställning.

den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! När det gäller gymnasieskolan kan jag i mycket hänvisa till vad jag sade i den förra debatten om grundskolan, nämligen att vi är eniga om det mesta. Jag kan också tillägga att gymnasieskolan nu utreds av en gymnasieutredning som tillsattes i augusti. Utredningen kunde tyvärr inte starta sitt arbete förrän en kort tid sedan, därför att regeringsskiftet innebar ett långt uppskov med tilläggsdirektiv, som så småningom kom men då i en mycket kort version. Jag beklagar att det tog så lång tid för gymnasieutredningen att komma i gång, eftersom det är ett omfattande arbete som ligger framför utredningen. Men många av de problem som vi nu har i gymnasieskolan räknar vi med skall kunna få sin lösning under utredningsarbetet. En socialdemokratisk reservation har fogats till det här betänkandet. I reservationen, som tar upp ett mycket viktigt avsnitt av gymnasieskolans problematik, föreslås åtgärder som kan genomföras redan nu i avvaktan på att gymnasieutredningen på ett övergripande sätt försöker lösa andra problem i skolan. Alla känner till att många ungdomar slutar i gymnasiet, alla vet också att många är mycket dåligt studiemotiverade och kanske finner sin utbildning ganska meningslös. Somliga går kvar i skolan men känner inte särskilt stor tillfredsställelse. De som lämnar skolan eller inte kommer till gymnasiet blir ofta arbetslösa och tillhör de grupper av ungdomar som har svårast att hävda sig på arbetsmarknaden. I medvetandet om detta tillsattes för ett par år sedan inom utbildningsdepartementet en arbetsgrupp, som skulle se efter om vissa åtgärder kunde vidtas redan nu när det gäller denna mindre skolmotiverade del av gymnasieungdomen. Detta ledde till en promemoria, och i den föreslås bl.a. att man skall inrätta korta, yrkesinriktade kurser i kommunerna för de ungdomar för vilka den vanliga gymnasieskolan inte passar. Det kan vara kurser på några veckor upp till en termin eller i undantagsfall ett år. Kurserna kan starta när som helst och anpassas efter de önskemål och den personliga läggning som ungdomen i fråga har. På socialdemokratiskt håll är vi ganska överraskade över att man i budgetpropositionen inte följde upp det här förslaget i rimlig utsträckning. Sedan vår motion framlagts har regeringen föreslagit att den här verksamheten skall kunna komma till stånd som ett led i kampen mot arbetslösheten bland ungdomarna, och det är bra. Men det finns ett allvarligt fel i regeringsförslaget, nämligen att åtgärderna skall vara avslutade vid årsskiftet i år. Det är alltså en åtgärd som sätts in för att möta arbetslösheten under de närmaste månaderna. Enligt vår uppfattning är detta otillräckligt. Vi menar att det bör ingå i kommunernas normala utbildningsplanering att ett sådant här system med korta, yrkesinriktade kurser skall finnas för att hjälpa de ungdomar till rätta som har anpassnings och sysselsättningssvårigheter. Man kan naturligtvis gå till väga på olika sätt. Kommunerna har att själva hitta lösningar. Det finns ett intressant uppslag, framlagt i en moderat motion. Överraskande nog har hela kopplet av moderata riksdagsledamöter i utbildningsutskottet vilka motionerat i denna fråga hoppat av. När det gällde att åstadkomma en borgerlig enighet övergav man själva sakfrågan. Nu för den socialdemokratiska reservationen fram också det moderata yrkandet. Det innebär nämligen att i den mån det i en kommun inom kommunal vuxenutbildning redan finns någon kort, yr kesinriktad kurs av den typ jag talar om för dem som fyllt 18 år, som är åldersgränsen i KOMVUX, skulle man kunna göra undantag från den regeln och låta även 16 och 17-åringar ta del av utbildningen. Kommunerna slipper då bygga upp ett nytt system, om det inom kommunal vuxenutbildning redan finns lämpliga kurser. Vi menar alltså att en rad olika åtgärder bör kunna vidtas och ingå i den normala planeringen i kommunerna. Om vårt förslag följs, kommer ungefär 10 000 ungdomar att varje år få del av kortare yrkesinriktade kurser, lämpligt avpassade efter dem. Vi har en reservation till som också följer upp en tanke, som har prövats på sina håll i landet, nämligen om en modifierad intagning till gymnasieskolan för att undvika den mycket stelbenta intagning som sker nu. Man skall enligt vårt förslag kunna basera intagningen till gymnasieskolan på det betyg — eller det som kommer i stället för betyg — som eleven får under höstterminen.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

Herr talman! Mycket har skett och mycket sker inom skolans område. Den kontinuerliga uppföljningen av olika skolformer måste tid efter annan kompletteras med mera genomgripande översyner. Efter SIA-reformen är det i dag gymnasieskolan som är föremål för en mera genomgripande översyn. Herr Alemyr erinrade om det nyss. Enligt min mening står i tur efter detta vuxenutbildningen.

Jag vill understryka detta. Mot bakgrund av den omfattningen av gymnasieundervisningen och mot bakgrund av förändringarna i samhällsorganisationen måste en försöksverksamhet ständigt pågå. Budgetpropositionen innehåller också förslag om ny försöksverksamhet, t.ex. när det gäller kombination av gymnasieutbildning och elitidrott, frågan om en transportteknisk gren Om allt detta är utskottet enigt. Enigheten sträcker sig också till behandlingen av en rad motioner på det område som betänkandet behandlar. Låt mig bara säga att när det gäller lokaliseringen av den föreslagna kombinationen av gymnasieutbildning och elitidrott — liksom när det gäller lokaliseringen av musikkurserna — anser utskottet att det bör vara utbildningsmyndigheternas sak att bestämma var linjen eller kursen bör finnas. Riksdagens medverkan bör normalt inskränka sig till medgivande till verksamhet, inriktning och dimensionering — vilket naturligtvis inte hindrar att lokala opinioner kommer fram också i riksdagsmotioner, där viktiga synpunkter kan framföras. Detta är motiveringen till att utskottet inte har kunnat tillstyrka någon av de här motionerna. Att nå den riktiga dimensioneringen och att utnyttja resurserna är betydelsefullt, och detta har lett utskottet till ett viktigt ställningstagande i fråga om vårdutbildning. När den nuvarande vårdlinjen infördes år 1971 medgavs övergångsvis att en klassavdelning skulle kunna omfatta högst 16 elever, men SÖ skulle sträva efter att övergången till normal klasstorlek skulle vara genomförd till 1978/79. Nu anges i budgetpropositionen att i samband med nya läroplaner som regel en övergång skall ske till 30-klasser. Utskottet finner att det är av största vikt att utbildningsvolymen på detta område inte minskar. Därför har utskottet kunnat enas om att det fortfarande bör vara möjligt att utifrån lokala förutsättningar, inte minst tillgången på praktikplatser och behovet av utbildning för vissa yrkesgrupper, bestämma också klasstorleken. Flaskhalsen i utbildningen är praktikplatserna. De bör utnyttjas där de finns och där eleverna, som ofta har familjehänsyn att ta, kan utnyttja dem. Det är därför som utskottet har yrkat bifall till motionen av herr Olsson i Edane, men självfallet måste kostnadshänsyn leda till att mindre klassavdelningar bara får förekomma där förutsättningar för större saknas. Den socialdemokratiska minoriteten har inte kunnat ena sig med utskottsmajoriteten på ett par punkter. Jag vet inte om jag kan hålla med herr Alemyr om att skillnaderna i uppfattning är så stora ens här. Det må vara minoritetens sak att markera en skillnad, men låt mig erinra om att det inte finns någon skillnad mellan oss och minoriteten i synen på behovet av s.k. korta yrkesinriktade kurser efter grundskolan för ungdomar som är dåligt motiverade för vidare utbildning och som har svårigheter — på grund av detta eller annat — att få anställning. Svårigheterna är ju särskilt markerade i rådande sysselsättningsläge och med omställningssvårigheter inom olika bianscher. Regeringen har också föreslagit ett visst antal sådana kurser inom den s.k. lilla ramen, ungefär 25 000 årselevplatser. Enligt den socialdemokratiska reservationen, som herr Alemyr yrkade bifall till, skall inom en oförändrad ram planering fr.o.m. nästa läsår ske för ytterligare 1750 årselevplatser. Jag vill då bara peka på två ting. För det första skulle en låsning av den omfattningen av platserna inom ramen kunna medföra svårigheter för planeringen av vissa andra viktiga kurser, t.ex. för utbildning av personal till förskolan och för fritidsverksamhet för ungdom — ytterst viktiga uppgifter — och för det andra finns det, också enligt propositionen, en viss möjlighet till omfördelning redan nu för SÖ. Den omfördelningsmöjligheten måste vara inte bara en rättighet för SÖ utan också en skyldighet, om det skulle visa sig nödvändigt. Däri inbegrips också rätten att begära en utökad ram, vilket vi har fått se exempel på i SÖ:s skrivelse i slutet av december förra året.

Det är nödvändigt att ta vara på alla resurser. Det gäller också förslaget om att den som är 16 år och har minst sex månaders yrkespraktik under vissa förutsättningar skall kunna få antas till särskild yrkesinriktad kurs inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är självklart, säger utskottet, att regeringen bör ha möjlighet att anpassa bestämmelserna för intagning till sådan utbildning efter arbetsmarknadssituationen. Lika självklart tycker jag att det är att olika aspekter måste bedömas när det gäller generella ålderskrav och generella kursutbud. Det är alltså en fråga som naturligt hör hemma i gymnasieutredningen. Den andra reservationen gäller den s.k. modifierade intagningen. Jag vill erinra om att det i budgetpropositionen föreslås att den uppföljande verksamhet med studie och yrkesorientering som är förknippad med denna modifierade intagning för nästa läsår skall få omfatta samtliga kommuner. Utskottet finner det naturligt att det modifierade intagningsförfarandet — som ju hänger samman med systemet — då också skall kunna få användas, och förberedelser för detta pågår. En annan sak är om detta intagningsförfarande i den utformningen skall bli det som kommer att användas generellt i framtiden. Det måste i så fall vara beroende av vad betygsutredningen kommer fram till. För majoriteten i utskottet är det naturligt att vänta med ställningstagandet till det definitiva intagningssystemet tills vi har sett betygsutredningens förslag, det har remissbehandlats och beslut fattats i anslutning till detta. Ett ställningstagande nu skulle kunna föregripa vad som kommer ut av ställningstagandet 'i betygsfrågan. Detta, herr talman, är — jag vill understryka det — skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna på den här punkten.
Herr talman! Herr Karlsson i Mariefred gör här ett försök att reducera skillnaden mellan majoriteten och minoriteten. Jag tycker att det uttalande han nu har gjort är värdefullt, och jag skall inte invända något emot det. Jag noterar att det sedan budgetpropositionen skrevs har skett en glidning när det gäller 16-19-åringarna inom den borgerliga delen av utbildningsutskottet, och också det är utomordentligt värdefullt. Man har närmat sig de yrkanden som socialdemokraterna framställde i partimotionen i januari. Men, herr talman, ett par saker måste jag ändå tillägga. Naturligtvis låter det bestickande att säga att om de korta yrkesinriktade kurserna skulle öka kraftigt så räcker inte den s.k. lilla ram som riksdagen beslutar om. Det vet vi också, och därför har vi i vår motion bestämt sagt ifrån, att visar det sig att den lilla ramen inte räcker måste den vidgas, och det har också skolöverstyrelsen föreslagit. Då får regeringen återkomma och meddela att behovet är större, och så får riksdagen i ett tilläggsbeslut vidga ramen för antalet kurser i gymnasieskolan.

Vi vet ju att det alltid är de lågutbildade som i framtiden får det svårast, även om de i en aktuell situation inte är arbetslösa. När åren går hamnar de i nya svårigheter. Därför vill vi ta in dessa kurser i skolans ordinarie resursplanering så att det skall finnas ett utbildningsutbud för de här unga människorna. Vi vill alltså vidga synen på frågan om korta yrkesinriktade kurser. Detta är icke bara ett arbetsmarknadspolitiskt problem för dagen, utan vi måste på lång sikt bygga in kursverksamheten som ett inslag i skolans utbildningsutbud.
Herr talman! Jag vill gärna instämma när herr Alemyr påpekar att skillnaderna mellan majoriteten och minoriteten inte är stora, och jag tar det som ett bra exempel för framtiden. Sedan kan vi ju alltid diskutera från vilket håll närmandet har skett. När det gäller en rad reformer på skolans område har initiativet kommit från de nuvarande regeringspartierna. I fråga om möjligheterna att vidga den lilla ramen finns det inte heller några skillnader. Regeringen har möjlighet — det står i budgetpropositionen — att återkomma till riksdagen om arbetsmarknadsmässiga skäl eller andra skäl talar för detta. Det var ju ett exempel på det som gavs när regeringen ställde ytterligare medel till förfogande. Självfallet är det en kombination av arbetsmarknadsmässiga förhål landen och svårigheter för vissa elever att anpassa sig till undervisning i de existerande skolformerna som bidrar till svårigheterna. Det finns i regeringens och utskottsmajoritetens ställningstagande ingenting som talar emot en kombination av dessa två faktorer — svårigheter vid anpassning till det rådande skolsystemet och arbetsmarknadsmässiga förhållanden. När det gäller hur detta problem skall mötas på längre sikt så är det naturligt att det måste ske mot bakgrund av de bedömningar som gymnasieutredningen kommer till. Jag kan instämma i herr Alemyrs beklagande av att det dröjde innan gymnasieutredningens arbete kom i gång.
Herr talman! Med tacksamhet noterar jag att herr Karlsson i Mariefred nu på alla punkter ansluter sig till vad vi har skrivit i de socialdemokratiska reservationerna. Det enda jag saknade var yrkandet om bifall till dem.

Herr talman! I motion 1976/77:1330 pekas på den allmänt svåra situation som råder på arbetsmarknaden för ungdomen. Men motionen pekar också på det speciellt svåra läget för invandrarungdomen. Bara 5 å 10 26 av invandrarungdomen fortsätter sin skolgång efter grundskolan — alltså skaffar sig yrkesutbildning. Motsvarande siffra för svensk ungdom är 85 926. Orsakerna till att invandrarungdomarna i så liten utsträckning fortsätter sin utbildning efter grundskolan är dels att de känner lägre motivation för fortsatt utbildning — vilket i sin tur har sin förklaring i hemmen — dels att gymnasieskolan rent språkmässigt ofta är för svår för invandrarungdomar. Med sämre skolutbildning och ofta bristfälliga kunskaper i svenska har invandrarungdomen därefter en ännu svårare situation på arbetsmarknaden än motsvarande grupp& svenska ungdomar. I den djupa ekonomiska krisen med åtföljande sysselsättningsproblem blir det alltså en ytterst prekär situation. Rätten till den enligt vår uppfattning mycket blygsamma och otillräckliga språkundervisningen på 240 timmar utgör också — hur hemskt det än kan låta — en orsak till att företagen är mindre benägna att anställa invandrare. Synpunkten — som framförs — att vi har gjort mer i vårt land kring dessa frågor än vad som har gjorts i något annat land är en klen tröst för alla invandrarungdomar som hårt drabbats av den ekonomiska kris vi nu befinner oss i. Undersökningar och erfarenheter från andra länder med invandrarbefolkning har visat att just invandrarungdomar utan arbete, med dålig utbildning och bristfälliga språkkunskaper, löper stor risk att hamna i kriminalitet, drogmissbruk osv., vilket kommer att orsaka samhället betydligt större kostnader än förebyggande verksamhet. Motion 1330 tar i huvudsak upp åtgärder som är knutna till AMS åtgärder. Men den motion som vi nu behandlar, 1331, pekar på att kommunerna bör ges särskilda resurser för att ordna yrkesutbildning och yrkeskurser för invandrarungdomar. Dessa åtgärder för invandrarungdomar blir för kommunerna mer betungande än likartad verksamhet för svensktalande ungdomar just därför att det krävs speciella kunskaper av handledare och lärare. Inom olika delar av de kommunala förvaltningarna i vårt land finns ett stort och akut behov av tvåspråkig personal. Genom att bereda invandrarungdomar praktikantplatser och kortare yrkesinriktade utbildningar inom kommunala förvaltningar skulle de här bristerna kunna avhjälpas. Dessutom krävs det någon form av uppsökande verksamhet för att informera invandrarungdomar om olika utbildningsmöjligheter och för att höja deras studiemotivation, som också är en angelägen uppgift. I dag är det på det sättet att kommunernas besvärliga ekonomiska läge blir argument för att inte vidta motiverade och nödvändiga åtgärder. Det är just de problemen som motionen 1331 vill delvis undanröja. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1976/77:1331.

Herr talman! I motionen 772 har jag tagit upp frågan om lokalisering av ett skidgymnasium till Sollefteå kommun. Utskottet har med hänvisning till vad som sägs i budgetpropositionen om försöksverksamhet med kombination av gymnasieskolor och elitidrott föreslagit avslag på motionen. Någon annan motivering har inte utskottet lämnat. Det finns emellertid en del synpunkter att beakta vid valet av lokaliseringsort för ett idrottsgymnasium även nu som i framtiden, och jag tänker här helt kort ge några synpunkter på Sollefteå som lämplig lokaliseringsort. Skidintresset är enastående stort i Ångermanland. Ångermanlands skidförbund har drygt 10 000 medlemmar i 89 föreningar, varav hälften är under 25 år. Man beräknar att det finns uppemot 2000 aktiva på ungdomssidan, och det är längdåkningen som dominerar. Det finns tillräckligt med instruktörer för att tillgodose intresserade ungdomar med träningsprogram eller liknande. De här siffrorna är ett mått på underlaget vad avser ett skidgymnasium, och Sollefteå ligger mycket lämpligt placerat i Ångermanland för att med en sådan verksamhet fånga och vidareutveckla det omfattande skidintresse som ungdomen i detta område bevisligen har. Jag tror därför att inrättandet av ett skidgymnasium i Sollefteå inte skulle innebära någon konkurrens med andra orter som har den här typen av verksamhet. Det är ju fråga om ett underlag som kanske mer än väl är tillräckligt för att fylla elevantalet. Däremot skulle ungdomar som är intresserade av att kombinera studier med träning slippa resa långt bort från hemorten för att få den här möjligheten. Det är positivt om ungdomar i den här situationen inte behöver bo långt borta från sin familj, sina kamrater och sin förening. Och vad gäller Sollefteå kan det faktiskt bli så, mot bakgrund av det stora skidintresset, att flertalet kanske kan bo hemma. Det måste alltså betraktas som positivt. Har man en bred verksamhet inom någon idrottsgren i ett område, som man nu t.ex. har på skidsidan i Ångermanland, bör detta väga särskilt tungt när man diskuterar valet av lokaliseringsort sett från elevers, föräldrars och föreningars synpunkt. En sådan här bedömning behöver inte strida mot principen att hela landet skall utgöra upptagningsområde. Tvärtom — det finns fortfarande möjlighet för ungdomar med denna inriktning och detta intresse att komma till en ort som har de absolut bästa förutsättningarna för verksamheten. I Sollefteå har man goda träningsmöjligheter. Man har god snötillgång i anslutning till skolan. Det finns förutsättningar inte bara för längdåkning utan också för alpina grenar, backhoppning, skidskytte och nordisk kombination, om man så vill. Speciellt beträffande skidskytte finns det möjlighet att samordna träningen med kommunens båda regementen, som också sagt sig vara villiga att medverka till detta. Och det är en mycket vettig disponering av resurser. Att träningsmöjligheterna ligger i direkt anslutning till skolan innebär att man slipper tidsödande resor till och från träningsplatserna eller träningslokalerna. Det finns goda sjukvårdsresurser, ifall man skulle komma i den situationen att man behöver sjukvård när man tränar eller för att hålla sig i god form. Riksidrottsförbundet har i en utredning konstaterat alla de här fördelarna med Sollefteå som lokaliseringsort för ett skidgymnasium. Även om utredningen är några år gammal har sakläget inte ändrats på annat sätt än till det bättre. Fler anläggningar och bättre träningsmöjligheter har tillskapats av kommunen. Och kommunen är naturligtvis, efter allt arbete man har lagt ned för att få den här lokaliseringen, väldigt intresserad av att den här verksamheten tillförs skolan i Sollefteå. Svenska skidförbundet önskar också en utvidgning av försöksverksamheten när det gäller speciellt längdlöpning och har angett bl.a. Sollefteå som 1okaliseringsort för denna. Som jag nämnde har Sollefteå ansökt och ansöker fortfarande om att få ingå i försöksverksamheten med idrottsgymnasier. Kommunens ansökan tillstyrks av länsstyrelsen och länsskolnämnden. Det är givetvis min förhoppning att den försöksverksamhet som nu inleds slår väl ut och att man efter en utvärdering kan medge fler orter att komma i fråga för idrottsgymnasieverksamhet. Jag finner ändå, mot bakgrund av det stora skidintresset i området, kommunens engagemang i frågan samt de goda förutsättningarna för elitträning, kombinerad med god utbildning, att ett skidgymnasium bör inrättas i Sollefteå. Herr talman! Jag ber med anledning av vad jag anfört att få yrka bifall till motionen 772.

Herr talman! Jag vill foga några kommentarer till en avstyrkt motion, nr 146. Motiven för avstyrkande är att organisationskommittén för högre musikutbildning, OMUS, har behandlat de här frågorna och att ärendet nu bereds i regeringens kansli. Det här är både rätt och fel. Den kommunala musikskolan, som utskottet hänvisar till, är i dag en parallellskola med alla de bekymmer som det innebär. Gymnasieskolans musiklinje förutsätter i praktiken ett tämligen definitivt yrkesval, något som i detta sammanhang tyvärr ofta måste ske på rätt lösa grunder. Konsekvenserna av detta kan jag inte utveckla här. Motionärerna vill någonting annat — kort uttryckt skapa möjlighet för den konstnärliga mognadsprocess som musikutbildning ändå är på för individen rimliga villkor. De frågor som motionen berör har OMUS inte behandlat, och i remissomgången har en del organ påtalat detta, t.ex. skolöverstyrelsen, som säger: Det finns skäl att ägna situationen för elever i gymnasieskolan som också bedriver förberedande musikstudier särskild uppmärksamhet. Man borde därför försöksvis t.ex. pröva någon form av anpassad studieform för sådana elever för att få större erfarenhet beträffande behovet att skapa mer individuellt anpassade studiegångar för vissa elever i gymnasieskolan. Sveriges orkesterföreningars riksförbund, SOR, instämmer i sitt remisssvar i uppfattningen att gymnasielinjen skall byggas ut men ser samtidigt svårigheter i att en ung människa inför gymnasiet skall ta definitiv ställning till sitt framtida yrkesval. Av den anledningen föreslår styrelsen för SOR en utvärdering av Växjöprojektet. Samtidigt pekar man på att ett förslag om den individuella musikundervisningen bör studeras. OMUS har, herr talman, inte ägnat detta någon omsorg och skall inte heller göra det, som jag ser det. Utskottet anför att denna fråga nu bereds i regeringens kansli. Jag är medveten om att utskottet inte har några garantier för att ett förslag i den riktning SÖ och motionärerna önskar nu övervägs av regeringen, men huvudfrågan för mig är vad utskottet och regeringen egentligen tycker om en ökad grad av individualisering av musikutbildningen i den riktning som motionen talar om. Utskottet har avstått från att behandla sakfrågan, och vi lär inte få besked i dag om utskottets inställning men kanske när regeringens förslag så småningom kommer eller i andra sammanhang.

Herr talman! Jag vill ta upp en annan utbildningsgren som behandlas i föreliggande betänkande, nämligen maskinförarutbildningen för byggnads-, anläggnings och skogssidan, och jag gör det i anslutning till min motion, nr 376.

Det gäller här utbildning av maskinförare både inom byggnadsbranschen och inom skogsbruket, där den fortgående mekaniseringen skapar behov av en stor och växande maskinförarkår, med skärpta krav på bättre yrkeskunnande. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten har uppskattat det årliga behovet av maskinförare inom skogsbruket för avverkning, terrängtransport och skogsvård till 250-300 man vid oförändrad avverkning och hög mekaniseringstakt. Behovet av utbildade maskinförare på byggsidan är också stort och väl dokumenterat genom den stora maskinpark som är i bruk vid byggnads och anläggningsarbeten inom olika samhällssektorer. Utvecklingen både på byggnadssidan och inom skogsbruket går, genom den fortgående mekaniseringen, obönhörligt i den riktningen att allt större, dyrbarare och mer komplicerade maskiner tas i bruk. Samtidigt ställs det egentligen inga direkta kompetenskrav på den som skall hantera och ansvara för dessa maskiner. Detta är naturligtvis helt otillfredsställande, bl.a. från rekryteringssynpunkt men även med hänsyn till de stora olycksfallsrisker som maskinförarna utsätter sig själva och även andra för i sin yrkesutövning.

Den frågan betraktar även jag som en andrahandsfråga. Det viktigaste för dagen är att utbildningen förbereds och kommer i gång. Därför är jag något besviken över att inte utskottet i sin skrivning klart markerat behovet av att en försöksverksamhet snarast kommer i gång, med hänsyn till det klart dokumenterade behovet. Det hade varit värdefullt om så skett. Utskottet pekar däremot på att utrustningen för maskinförarutbildningen är mycket dyrbar. Man nämner siffran 9,75 milj.kr. Det är i och för sig riktigt att det här är en mycket dyrbar utbildning. Men det är bl.a. med tanke på kostnaderna som vi motionärer föreslagit en försöksverksamhet, anknuten till AMU-centret i Bräcke, där de tunga investeringarna i lokaler och maskiner redan är gjorda. Där har redan investerats ca 4 milj.kr. i maskiner och anläggningar, och dessutom tillhandahåller länsarbetsnämnden och SCA maskiner för ca 8 milj.kr. för utbildningsändamål vid den begränsade förarutbildning som pågår där. Viss ledig kapacitet finns också vid AMU-centret. Det är alltså möjligt att utan nämnvärda investeringar starta en begränsad försöksverksamhet i Bräcke och på så sätt vinna erfarenheter och kunskaper för framtiden. Man kanske även skulle känna tänka sig en försöksverksamhet på de två platser som nämns i de båda motioner som nu behandlas, den ena försöksverksamheten anknuten till ett AMU-center och den andra till en befintlig skogsbruksskola. Jag förstår, herr talman, att det är helt utsiktslöst att mot ett enigt utskott yrka bifall till min motion. Därför får jag nöja mig med att starkt understryka angelägenheten av att både skolöverstyrelsen och regeringen på nytt tar upp denna fråga till allvarlig prövning och snarast kommer med ett förslag i positiv riktning.

Herr talman! Under de senaste decennierna har produktionsökningen varit snabb i vårt land. Inte minst gäller detta inom byggnads och anläggningsverksamhet, jordbruk och trädgårdsnäring, skogsbruk, underhåll av gator och vägar samt transporter med motorredskap i anslutning till anläggnings och underhållsverksamhet. Detta har möjliggjorts dels genom ökade maskininsatser, dels genom ständigt pågående organisations och metodförbättringar. Man kan i dag konstatera att storleken av den maskinpark — i huvudsak av motorredskapstyp — som används i nyss nämnda verksamheter, uppgår till 30 000-40 000 enheter. Med den ökade mekaniseringen har det vuxit fram en stor maskinförarkår med snabbt växande krav på ett allt bättre yrkeskunnande, men dess utbildning har varit — och är fortfarande — av mycket varierande volym och kvalitet. Mekaniseringen och den tekniska utvecklingen av maskinerna fortsätter. Inom vissa områden går den snabbt mot ständigt nya specialmaskiner, inom andra områden är utvecklingen något mer dämpad. Sedan 1959 har för byggbranschens del frågan om en systematiserad maskinförarutbildning varit föremål för överläggningar mellan berörda arbetsmarknadsparter. I varje avtalsrörelse har berörda fackförbund krävt en gedigen maskinförarutbildning och skärpta körkortsregler för framförandet av motorredskap. Den 9 mars kom nummer 8 av Byggnadsarbetaren ut. Där kan man läsa en artikel om en 16-åring, som utan utbildning kört en mobilkran. Skyddsombudet slog genast larm. Det inträffade är bara ett av många fall som aktualiserar kravet på en gedigen maskinförarutbildning. Utbildningsfrågorna löses ej om de praktiska delarna skjuts över på företagen. Med hänsyn till den nyckelposition maskinförarna intar i det moderna samhället är det nödvändigt att en fast utbildning etableras inom ramen för den allmänna gymnasieskolan.

Detta skulle förhoppningsvis kunna ge avsevärda ekonomiska fördelar. Man menar också i dag, att det hela skulle kunna starta försöksvis i mindre skala med 16 elever första året för att sedan successivt kunna byggas ut. Ett enhälligt utbildningsutskott har avstyrkt min motion om förläggning av maskinförarutbildning till Ljusdal. I utbildningsutskottets betänkande nr 17 sägs att några konkret utformade förslag inte föreligger från SÖ. Man poängterar också att maskinförarutbildningen är kostsam. Visserligen vet jag att ”läromedlen” i det här fallet är kostnadskrävande, men man hade ändå kunnat vara litet mer positiv till en mjukstart tillsammans med den redan befintliga skogsbruksskolan. Utbildning som det finns behov av får inte eftersättas bara därför att de är svårstartade och kostnadskrävande. Herr talman!

Herr talman! I motionen 1154 har fru Nilsson i Kristianstad och jag, liksom under de tre senaste åren, föreslagit att den nuvarande tvååriga trädgårdskursen ändras till en linje inom gymnasieskolan. Enligt betänkandet har nu en utredning tillsatts i frågan. Därmed anser jag att det föreligger stor förståelse för att tillmötesgå oss motionärer. Jag vill nu bara uttrycka förhoppningen om att ett positivt förslag skall komma från utredarna.

Herr talman! Jag har kommit överens med min medmotionär om att avstå från att yrka bifall till motion nr 494. I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen skall anhålla om åtgärder i syfte att förbättra utbildningen inom gruvnäringen och att åtgärder vidtas för att integrera densamma med gymnasieskolan. Vi har i motionen belyst hur illa ställt det är på det här området, hur bristfälligt undervisningen är upplagd. Vi är något förvånade över att utskottet så lätt halkar över den här frågan. Det konstaterar bara, såsom även vi motionärer gör, att det har bildats en arbetsgrupp bestående av företrädare för SAMGRUV och SÖ. Det hade måhända varit på sin plats att utskottet i någon mån betonat att det här föreligger ett behov och nödvändigheten av att gruppen arbetar snabbt. Motionen om en förbättrad utbildning för gruvarbetare kom till efter kontakter med företrädare för facket, där man är otålig över att det inte har hänt någonting på området. Det finns ett klart dokumenterat utbildningsbehov, som inte tillgodoses genom nuvarande utbildningsformer. Det är helt klart, och det är också fackets mening. Man tycker inte heller att det finns någon anledning att genomföra en lång och omfattande utredning, innan det läggs fram konkreta förslag. Även för oss motionärer är det viktigaste att det sker någonting, och vi kan i och för sig tänka oss att ge den här arbetsgruppen ett års respit. Händer det inte någonting inom den tidrymden, kommer vi med stöd av vad de fackliga organisationerna anför att återkomma i ärendet.

Herr talman! De senaste talarna har varit inne dels på lokaliseringsfrågor, dels på i och för sig angelägna utbyggnadsuppgifter inom den gymnasiala utbildningen. Jag vill understryka vad jag sade tidigare, att enligt den princip som riksdagen länge har följt måste det i fråga om lokalisering vara utbildningsmyndigheternas sak att ta ställning, vilket inte tar bort möjligheten att här i riksdagen framföra argument som kan tillföra diskussionen utgångspunkter och förslag. Det är en viktig princip att ta ställning till. När det sedan gäller de olika förslagen om försöksutbildningar, som har diskuterats, har flera av talarna redan varit inne på resursfrågan. Det gäller t.ex. det i och för sig angelägna förslaget om maskinförarutbildning, som herr Nilsson i Östersund och fru Mårtensson talade om. Det är inget tvivel om att vi här har en viktig uppgift. Som påpekas i utskottsskrivningen har riksdagen redan tagit ställning i det här avseendet. Vad vi nu måste avvakta är konkreta underlag för utformningen av verksamheten. Självklart är det viktigt att SÖ och andra berörda parter arbetar snabbt. Men den utrustning som behövs är dyrbar, och det är nödvändigt att ta hänsyn till många omständigheter. Samma sak gäller givetvis den verksamhet som herr Lövenborg alldeles nyss var inne på. Vi måste ta hänsyn till vad den tillsatta arbetsgruppen kommer fram till för resultat. Detsamma kan gälla i fråga om de yrkesinriktade kurser för framför allt invandrarelever som herr Hagel talade om. Jag vill understryka att utskottet har erinrat om att den här frågan diskuterades i samband med att beslut togs om hemspråksundervisningen. De korta, yrkesinriktade kurser, som jag alldeles nyss diskuterade med herr Alemyr om och till vilka regeringen nyss har lämnat ett ytterligare anslag, står givetvis också öppna för invandrarelever. Det är viktigt att dessa invandrarelever får möjlighet till den anpassning i det svenska samhället som en sådan utbildning innebär. Allt måste emellertid vägas mot de tillgängliga resurserna och mot de anspråk som ställs på utbildningsbudgeten också från andra håll. Jag håller med herr Håkansson i Trelleborg om att det finns skäl att ägna uppmärksamhet åt de elever som i anslutning till gymnasiestudier bedriver musikstudier. Jag har själv haft möjlighet att — visserligen ytligt med ändå — lyssna till det resultat som man har åstadkommit inom Växjöprojektet. Det råder inget tvivel om att just den form av samverkan som också OMUS diskuterar är ytterligt viktig. Det är något — och det säger också utskottet — som kommer att bli föremål för behandling när OMUS-betänkandet tas upp och när vi tar ställning till den kulturella utbildning som berörs i det betänkandet. Jag har, herr talman, tidigare yrkat bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I motionen 69 har vi motionärer tagit upp förköpslagen och förordat en förändring av rutinen vid inskrivningsförfarandet. Jag avser inte att yrka bifall till motionen. Men jag tycker det är viktigt att något redogöra för vårt resonemang, då utskottet har behandlat motionen tämligen summariskt. Man kan givetvis ha vilken uppfattning som helst om förköpslagen. Jag föreställer mig att den fyller en funktion för många kommuner, dock under förutsättning att både lag och kungörelse fungerar i praktiken. Vi motionärer har vid flera tillfällen i olika motioner hävdat att av riksdag och regering stiftade lagar och utfärdade förordningar skall kunna följas. Klarar man inte av detta skall lagar och förordningar antingen överses eller tas bort. Lagar som inte går att efterleva fyller ingen funktion. I detta fall är det hela avhängigt av att en viss myndighet —- tingsrätten — inte klarar av sina uppgifter. Det för oss primära är alltså inte förköpslagen som sådan utan främst det faktum att här finns en lag resp. en kungörelse som verkar olika för olika kommuner. Förköpskungörelsen fungerar alltså enligt vår uppfattning föga tillfredsställande. I princip har kommunerna tio veckor på sig för att hinna med det kommunala beredningstvånget — från byggnadsnämnd via kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fram till beslut av kommunfullmäktige. Detta kan ske om inskrivningsväsendet fungerar. Men gör det inte det, så kommer kommunen i en tvångssituation. Och inskrivningsväsendet fungerar som bekant ganska bristfälligt vid en del tingsrätter. Det kan bero på personalsituationen, på rutinerna osv. De två veckor som är maximitid enligt förköpskungörelsen blir på åtskilliga ställen betydligt flera. Genom riksdagens upplysningstjänst har jag fått fram aktuella siffror för tingsrätterna i Malmöhus län. Under förra året var det inte ovanligt att inskrivningsförfarandet tog upp till fem å sex veckor. Vid ett besök hos domstolsverket i Jönköping nämndes där siffror på upp till åtta veckor. Riksrevisionsverket å sin sida har analyserat expeditionstiden hos inskrivningsmyndigheten och konstaterar missförhållandet även om verket kommer till att en viss förbättring skett, något som mina siffror för Malmöhus län dock inte bekräftar.

Det väsentliga för mig är alltså varken förköpslagen som sådan i detta sammanhang eller omsorgen om kommunens möjligheter att komma förbi andra köpare. Det viktiga är att lagar och förordningar skall kunna följas och följas lika i hela landet. Civilutskottet förutsätter att en översyn av lagen görs inom regeringens kansli i syfte att förbättra dess tillämpbarhet. Om denna översyn också gäller att komma till rätta med inskrivningsförfarandet kan jag vara någorlunda nöjd, om inte ställer jag mig frågande till hur vi kan ha lagar och förordningar som inte fungerar eller i varje fall fungerar mycket olika i olika delar av vårt land.

Herr talman! Civilutskottet ställs varje år inför krav på olika typer av förändringar av förköpslagstiftningen. De förslag som vi haft att behandla i år är av två typer. Den ena gäller förslag där man vill göra lagen mer effektiv och utvidga området där den skall kunna användas. Den andra gäller själva de hanteringsmässiga formerna, och det är närmast ett förslag av sistnämnda art som herr Petersson i Röstånga har framställt. Vi har avvisat tankegångarna om att förköpslagens användningsområde skulle utvidgas och håller starkt på att man bör se till att förköpslagen även i fortsättningen har en hanteringsmässigt enkel karaktär. De mål man vill uppnå genom att göra lagen mer effektiv kan uppnås genom annan lagstiftning. Beträffande de delar av motionerna som gäller lagens tillämpbarhet säger vi däremot att vi förutsätter att det görs en översyn inom regeringens kansli. Detta bygger vi på att det från Svenska kommunförbundets styrelse har kommit en framställning till regeringen med en rad olika förslag. Bl. a. tidsfristen för det formella förfarandet inom kommunen har tagits upp som en punkt där förbundet vill ha ändring. Men det finns inte enbart en part, när det gäller avvägningen av hur lång tidsfristen skall vara. Det finns ett legitimt intresse från köpare och säljare att det inte dröjer alltför länge innan deras affär blivit definitivt klar och lagfart utfärdats i enlighet med det köpeavtal som upprättats. Och i de allra flesta lagfartsärenden är det ju på det sättet att kommunen inte utnyttjar sin förköpsrätt. Man kan också hävda att det inte är säkert att ändringen bör göras på det sättet att tidsfristen för den kommunala handläggningen förlängs. Man kan också vilja se på hanteringen i tingsrätten — hur den fungerar i de här avseendena. Därför har utskottet inte funnit skäl att tillstyrka motionen utan hänvisar till den avvägning emellan dessa skilda intressen som regeringen kommer att göra med anledning av att det finns, som jag nyss nämnde, en framställning från Kommunförbundet hos regeringen, som bl.a. omfattar den formella handläggningstiden hos kommunerna. Därför yrkar jag bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Civilutskottet har i detta betänkande inte med ett ord berört inskrivningsförfarandet och de nackdelar och konsekvenser det får att tingsrätterna har olika expeditionstider. Inte med ett ord har utskottet konstaterat att förköpskungörelsen fungerar olika i olika kommuner, allt beroende på arbetsförhållandena i den tingsrätt kommunen sorterar under. För mig är det, som jag framhöll i mitt första inlägg, inte förköpslagen eller förköpskungörelsen som är det väsentliga, utan det viktiga för mig är att av riksdagen stiftade lagar och av regeringen utfärdade förordningar kan efterlevas. Går det inte att efterleva dem tappar människorna respekten för lagar och förordningar i samhället. Å Vidare anser jag att utskottet något litet kunde ha diskuterat både orsakerna till de rådande missförhållandena och åtgärder för att komma till rätta med dem. Är det t.ex. enbart brist på personal som föranleder missförhållandena? Gäller det rutinerna? Hur skall man kunna ändra detta? Vore det inte riktigt att kommunerna så att säga automatiskt finge en förhandsanmälan vid inskrivning? Det finns också andra frågor att ställa: Behövs det så högt kvalificerade jurister som inskrivningsdomare? Skulle man inte kunna lägga om systemet på data? Hela denna diskussion glider utskottet fullständigt förbi i sitt betänkande. Det finns i alla fall inte i betänkandet något som helst synbart bevis för en sådan diskussion.
Herr talman! Vi har inte utvecklat oss så mycket om just den detalj som herr Petersson i Röstånga tar upp. Vi har i utskottet gått igenom förhållandena, och vi är medvetna om att skillnaderna finns. Men som jag nämnde i mitt första inlägg varierar det i hanteringen beroende på vilken tingsrätt som handlägger ärendet. Därmed är det inte absolut klart att förändringen skall ske i förköpslagen. Men om det fungerar på en tingsrätt som det enligt gällande kungörelse skall göra så skulle inte kravet från herr Petersson i Röstånga finnas. Därför tycker vi att det riktiga är att den avvägning som måste göras av var förändringen skall sättas in — beträffande tingsrätternas funktion eller den formella handläggningstiden för kommunerna — görs av regeringen, eftersom den har bättre möjlighet att bedöma och komma med förslag till förändringar på det område där ändringar eventuellt erfordras.
Herr talman! Något resonemang om förhållandena finns över huvud taget inte utvecklat i civilutskottets betänkande. Det är detta jag tycker är både beklagligt och beklämmande.

Herr talman! I vår motion nr 428 tar vi upp de sanitära problem som är förknippade med den snabba ökningen av hundbeståndet i våra tätorter. Tyvärr har motionen på sina håll uppfattats som fientligt inställd till hundägande. Det är helt felaktigt. Tvärtom menar vi att om de av ingen bestridda olägenheter som vi påtalar i motionen avhjälps på ett för alla parter tillfredsställande sätt, säkras i stället möjligheterna att även i framtiden hålla hund i våra tätorter. Civilutskottet redogör i sitt betänkande över motionen, 1976/77:17, för vad man hittills åstadkommit på det här området och vad man just nu håller på med för att lösa de här frågorna Vi hittar en glädjande uppgift i utskottsbetänkandet. Det är upplysningen om att den utredning som arbetar med översyn av hälsovårdsstadgan och som enligt uppgift skall bli klar hösten 1977, även kan ta upp frågor som inte direkt har angetts i direktiven. Vi menar alltså att problemet med hundar i tätort är en fråga av sådan art och storlek att den absolut bör tas upp av den i här utredningen, även om man kanske inte har fått det uppdraget i utredningsdirektiven. Herr talman! De med hundhållning förknippade sanitära problemen har ytterligare en dimension, och det är den som har gjort att jag har velat ta kammarens tid i anspråk några minuter. Vi tänker alldeles för litet på de tusentals människor — park-, renhållnings och anläggningsarbetare, barnstugepersonal — som varje dag i sitt arbete berörs av de här problemen. De känner naturligtvis en växande irritation allteftersom problemen och volymen av dem ökar under det att så litet händer på det här området. Kraven från fackligt håll på en godtagbar lösning kommer obevekligt att öka. Därför, herr talman, finner jag att frågan måste tas upp av utredningen om översyn av hälsovårdsstadgan. Herr talman! Det vore inte särskilt realistiskt av mig att yrka bifall till motionen mot ett enhälligt utskott, så det skall jag inte göra. Men jag vill sluta med att uttrycka den förhoppningen att utredningen tar upp frågan, behandlar den med förtur, ser till att man får en lösning som är godtagbar för de människor som arbetar i parker, med anläggningsarbeten, på daghem osv. Vi kommer från motionärernas sida att uppmärksamt följa den här frågan och dess lösning.

till SCB, i landets nuvarande ekonomiska läge, inte funnit möjlighet att gå utöver vad ekonomiministern föreslagit. Jag kan emellertid inte dela den uppfattning som kommit till uttryck i utskottets uttalande att den verksamhet motionärerna åsyftat inte ”primärt är en uppgift för SCB”. I själva verket ingår ju dödsorsaksstatistiken som en av SCB:s primära historiska uppgifter — det är just på grund av den noggranna svenska folkbokföringen och den därpå byggda statistiken, som vårt land internationellt är ett föregångsland inom den epidemiologiska forskningen i vid bemärkelse. En hel rad publikationer med sådant innehåll har också utgivits av SCB under den senaste tioårsperioden, dels i form av ”råmaterial”, om jag så får säga, dels i samarbete med medicinska forskare, som med detta material försökt analysera orsaker och samband, speciellt i vad gäller våra stora folksjukdomar. I dessa sammanhang är det nödvändigt att ha tillgång till dödsfallsregister, som kan relateras till andra faktorer — yrkesmässiga, regionala och många andra — som endast statistiska centralbyrån disponerar. Inom statistiska centralbyrån har man emellertid hittills, av allt att döma, inte haft tillräckliga personella resurser för att bearbeta materialet på önskvärt sätt. I vår motion har vi pekat på en av de intressenter som finns i bilden och som -— relativt sett — har mer pengar till förfogande än de flesta statliga organ, nämligen arbetarskyddsfonden. Man får nu hoppas att intresset härifrån kan materialiseras. Sedan motionen skrevs har jag också fått kännedom om att det även inom SCB finns medel avsatta, som åtminstone delvis borde kunna utnyttjas för hithörande ändamål, nämligen för s.k. demografiska studier. Det finns på medicinskt håll självfallet ett starkt intresse för en koppling just av dödsorsaks och sjukdomsstatistiken till demografiska variabler. Jag har velat nämna detta också därför att ekonomiministern förutskickade att statistiska centralbyråns verksamhet skall göras till föremål för översyn. Utskottet ansluter sig till ekonomiministerns förord för en ökad inriktning på ”självfinansierad uppdragsverksamhet” vid statistiska centralbyrån. Hittills har många av de uppgifter vi inom den socialmedicinskt orienterade forskningen behövt tillhandahållits av SCB enligt den gamla regeln att myndigheterna skall räcka varandra handen. Om man nu, för att travestera Snoilsky, vill säga: Tryck ej blott den valkiga handen! Tryck ock en penning i den! så är detta naturligtvis rimligt när det gäller kommersiella intressenter men knappast i fråga om det som åsyftas i vår motion. 53 Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag hoppas att man gör vad man kan för att tillgodose de i motionen framförda önskemålen — vilka utskottet betecknar som angelägna — inte först efter en kommande översyn av statistiska centralbyråns verksamhet utan helst redan dessförinnan.

Utskottet instämmer i vad föredragande statsrådet framhåller i propositionen, nämligen att statistiska centralbyrån bör sträva efter att konsolidera och se över sin verksamhet och att inte minst integritets och sekretessfrågorna liksom frågorna om medborgarnas och företagens uppgiftsskyldighet bör uppmärksammas. Vad reservanterna har att säga härvidlag tycks närmast vara, att detta inte är någonting nytt utan också hade kunnat bli den föregående regeringens inställning, och det är inte mycket att tillägga till det. Reservanternas krav, att konsolideringssträvandena bör ske under full öppenhet, förefaller mot bakgrund av vad som sagts av utskottet vara detsamma som att försöka slå in en öppen dörr. Det är, säger utskottets majoritet, ”en självklarhet att denna konsolideringsprocess sker under full öppenhet”. Reservanterna förefaller instämma i att de mycket stora kostnader som samhället svarar för kan sänkas genom en avgiftsfinansiering. Deras påpekande att denna finansieringsväg inte får leda till att svagare konsumentgrupper belastas till fördel för starkare är en självklarhet. Jag vet inte, herr talman, om det är just denna synpunkt som kommer reservanterna att oroa sig för näringslivets behov av att behålla partiprisindex ett tag till. Reservanterna talar om ”mycket allvarliga incidenter”. Alla har nu varit överens om sedan 1975 att detta index skall läggas ner och ersättas med ett annat index, som bättre mäter det som man avser att mäta. Det är riktigt att det finns ett antal avtal inom näringslivet, som är knutna till partiprisindex. Ett tjugofemtal företag skall enligt uppgift vara berörda innevarande år. Efter 1978 lär det vara fyra företag som fortfarande har sådana avtal. Det är sannolikt också så att det med hänsyn till tillämpningen av dessa avtal är av viss betydelse att statistiken i fråga är offentlig. Det är dock ingenting som hindrar de berörda företagen att betala SCB kostnaderna för en förlängning av denna statistikproduktion. Kostnaderna uppgår till ca 65 000 kr. Näringslivet har självt visat med hur litet allvar det betraktar frågan genom att inte vilja betala dessa 65 000 kr., och socialdemokraternas oro för näringslivets intresse på denna punkt förefaller litet svårförklarlig. Nr 92 Reservanternas andra exempel på att regeringens krav på sparsamhet Onsdagen den skulle kunna få icke önskade effekter gäller arbetskraftsundersökning 23 mars 1977 arna. Det är naturligtvis allvarligare. Även här tycks det dock föreligga missförstånd. Dét är inte alls avsikten att, som det sägs i reservationen, = Anslag till statistis ”konsekvenserna av regeringens konsolideringssträvanden skulle gå ut — ka centralbyrån över arbetskraftsundersökningarna” eller att dessa, för att använda herr Gadds ord, inte på långt när skulle bevara kvaliteten. Situationen är denna. Dåvarande regeringen förbjöd för ett par år sedan av integritetsskäl s.k. individanknuten imputering. Jag skall bespara kammarens ledamöter ett försök att närmare klarlägga vad som menas med det. Detta beslut — det var man medveten om — skulle komma att leda till vissa kostnadsökningar, osäkert då hur stora. Trots medvetenheten därom plussade den förutvarande regeringen inte på anslaget för 1975/76, men statistiska centralbyrån klarade sig ändå. Statistiska centralbyrån har nu skrivit till regeringen om denna kostnadsökning. Den skrivelsen har föranlett ett arbete inom regeringen och centralbyrån för att utröna möjligheten att klara arbetskraftsundersökningarna utan kostnadsökningar. De s.k. AKU-undersökningarna ligger inom en anslagspost på 19,6 milj.kr., och det är där man i första hand skall försöka spara och rationalisera. Utrymmet bör rimligtvis vara ganska stort. I och för sig finns det heller inget som hindrar att man försöker spara också inom andra anslagsdelar. Regeringen avser inte att försämra arbetskraftsstatistiken utan vill behålla statistik av tillräcklig kvalitet men ämnar försöka hålla den inom denna kostnadsram. Till herr Biörck i Värmdö vill jag säga, att vad utskottet har skrivit beträffande hans och fru Sundbergs motion måste uppfattas så, att utskottet har den största förståelse för önskemålen om en förstärkning av verksamheten inom det epidemiologiska området. Det är också enligt utskottets mening något mycket angeläget. Utskottet ansåg att det var tvivelaktigt om detta primärt var en uppgift för centralbyrån. Herr Biörck i Värmdö hade en annan uppfattning. Vad som för utskottet stod alldeles klart var, att även om detta mycket väl skulle kunna finansieras inom ramen för arbetarskyddsfonden, borde det inte ankomma på riksdagen att uttrycka någon vilja när det gäller vilka projekt som fonden skall stödja.

Herr talman! Jag begärde egentligen inte replik för att svara på herr Gadds senaste inlägg utan närmast för att säga att jag blev Så engagerad i detta ämne att jag glömde bort att yrka bifall till utskottets hemställan, vilket jag nu ber att få göra. Medan jag har ordet skall jag kanske tillägga att det nog ändå är ett missförstånd att tro att regeringen, i sin strävan att verka för att man skall vara sparsam och när den vill ålägga statistiska centralbyrån sparsamhet, haft någon som helst avsikt att detta skall gå ut över just AKU undersökningarna. Det har inte heller vid behandlingen av detta ärende kommit någon ny information, som ger något som helst belägg för detta. Regeringens avsikt är att på detta område upprätthålla en statistikproduktion av fullt tillräcklig kvalitet.

Herr talman! Vi har i många sammanhang hört talas om att de borgerliga, när de kom till makten, skulle skära bort onödiga byråkratiska utväxter och utveckla en sparsamhetsanda. Här ser vi nu ett konkret exempel på hur denna sparsamhetsanda drabbar totalt missriktat och hur den uppenbarligen grundar sig på bristande kännedom om den praktiska verklighetens krav. Det är fullständigt orimligt att sätta sysselsättningsstatistiken i skottgluggen för några former av besparingar. Det är icke så, som herr af Ugglas påstår, att denna statistik skulle vara tillfredsställande eller att det med nuvarande metoder skulle finnas en garanti för att den förblir så. AKU-undersökningarna och övrig sysselsättningsstatistik har redan när det gäller sifferaggregaten på det nationella planet en lång rad diskutabla metodiska drag. Metoderna skulle behöva förfinas avsevärt för att fylla de ändamål som en nutida, modern samhällsplanering kräver. Detta är emellertid inte det stora problemet. Detta kommer på det regionala planet, i länsmyndigheterna, där man verkligen har behov av en lokalt väl avspeglande och väl fungerande sysselsättningsstatistik. För detta ändamål är AKU-undersökningarna i sin nuvarande form fullständigt oanvändbara. Det kommer att krävas ett avsevärt, och kanske rätt grund för den regionala planeringen. Man kan behöva välja en helt annan Onsdagen den Det är möjligt att man inte alls kan använda den urvalsmetodik som I gäller för AKU. Man måste kanske använda t.ex. skattedata som bas Anslag till statistis eller utveckla ett fortlöpande företagsregister. ka centralbyrån Kort sagt kan man konstatera, att för att den regionala planeringen skall fungera tillfredsställande och inte hänga i luften när det gäller cen trala avsnitt, måste man på ett helt annat sätt lägga ned arbete och me todisk granskning, och satsa pengar, för att få denna del av den statistiska informationen att fungera. Att regeringen inte har förstått och uppfattat det tyder på en sällsynt dålig verklighetsförankring. Man har anledning att känna fruktan ifall det övriga besparingsnitet, som vi kommer att få se exempel på i framtiden, skall utgå från samma dåliga verklighets förankring. Från vpk:s sida kommer vi givetvis i detta ärende att stödja reser vationen.
Herr talman! Till herr Jörn Svensson vill jag säga att AKU-undersökningarna skulle kunna förbättras. Det är en sak som jag inte ett ögonblick vill förneka. Jag är övertygad om att de kan förbättras steg för steg. Jag är övertygad om att detta är ett område där vi ännu inte vet tillräckligt. Att mäta arbetslöshet, sysselsättningsgrad — i synnerhet när man kommer ned på olika kategorier eller olika regioner — hör till det absolut svåraste inom samhällsstatistik över huvud taget. Men detta har absolut ingenting att göra med de påståenden som här har framförts från annat håll, att regeringens strävan efter sparsamhet, efter en konsolidering av centralbyråns verksamhet, skulle vara direkt ägnade att försämra arbetskraftsstatistiken. Detta är nämligen inte regeringens avsikt. den det ej vill röstar nej.